Fru talman! Per Bolund har frågat finansministern om han avser att utreda hur Sveriges ekonomi skulle påverkas vid en kraftig fördyring av oljepriset eller vid periodvis uteblivna oljeleveranser. Per Bolund har också frågat vilka åtgärder finansministern avser att vidta för att minska effekterna på svensk ekonomi av peak oil. Interpellationen har överlämnats till mig. Världsmarknadspriset på olja har visserligen sjunkit de senaste månaderna men är fortfarande högt och ligger över 100 dollar per fat. Självklart påverkar det ekonomin i många länder, inte minst de som är mest oljeberoende. Samtidigt bidrar höga oljepriser också till att påskynda omställningen mot effektivare teknik och nya bränslen. Per Bolund refererar till den internationella energimyndigheten IEA och några av dess slutsatser. IEA är den viktigaste oberoende internationella expertorganisationen när det gäller att bedöma oljemarknaden. Tyvärr var Per Bolund väldigt selektiv när han refererade IEA:s slutsatser. IEA tror nämligen inte alls att det kommer att uppstå någon bristsituation inom överskådlig framtid. Den ökande globala efterfrågan tror man kommer att mötas med en kombination av vanlig råolja, utvinning ur oljesand och andra okonventionella fyndigheter och genom att man gör mer flytande drivmedel ur naturgas. IEA bedömer att denna produktionsökning kommer att ske till priser som är ungefär i nivå med dagens. Vår egen svenska expertmyndighet, Statens energimyndighet, gör samma bedömning. Det innebär dock inte att det inte finns andra skäl, nog så goda, att minska beroendet av olja. Sverige har alltsedan 1970-talets oljekris blivit allt mindre beroende av olja. I dag används olja framför allt som transportbränsle, och det är i den sektorn som de största utmaningarna finns. Det är också här som regeringen har en av sina huvudsakliga långsiktiga prioriteringar, att bryta beroendet av fossila bränslen. För mig och regeringen ligger fokus på att bryta detta sista oljeberoende och därigenom minska vår energianvändnings miljöpåverkan. Därför vill vi fokusera arbetet och våra resurser på de åtgärderna. Oavsett var i Sverige vi bor är vi beroende av effektiva transporter. Det viktiga för mig och regeringen är att agera konkret och fortsätta att steg för steg genomföra Alliansens energi och miljöpolitik så att vi redan 2030 kan ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Det kommer att gynna både svensk ekonomi och svenska jobb.

Fru talman! I vanliga fall brukar jag tacka för svaret. Det får jag väl för formens skull göra i dag också, men jag tycker tyvärr att det var ett magert svar. Det var inte så mycket att gå på, och jag hade hoppats att regeringen verkligen skulle reflektera över den här problematiken. Jag riktade min fråga till finansministern eftersom jag anser att det här är en fråga som kan beröra Sveriges ekonomi och även resten av världens ekonomi i grunden. Jag ser det framför allt som en ekonomisk fråga, och därför är jag besviken över att finansministern inte ville svara på den här frågan. Den är egentligen inte ställd om huruvida peak oil finns utan snarare vad som händer med svensk ekonomi om de som diskuterar peak oil visar sig ha rätt. Den diskussionen skulle jag helst ha velat ha med finansministern, men jag är ändå glad att energiministern har besvarat den här frågan och att regeringen har reagerat. Min syn på ekonomi och politik över huvud taget är att man gärna får hoppas på det bästa men samtidigt ska planera för det värsta och förbereda sig på att det faktiskt kan bli till och med värre än man tror. Jag tycker att det är på det sättet man också ska se på peak oil. Det finns de som har studerat de här frågorna mycket, bland annat en forskargrupp vid Uppsala universitet har tittat mycket och länge på oljetillgångar och den förbrukning som vi har i världen, och man hävdar att vi har ett problem i framtiden med att oljereserverna inte kommer att räcka till för att tillfredsställa efterfrågan och att det kommer att lägga en begränsning på ekonomin. Jag tycker att man har ett stort ansvar från regeringens sida att titta ordentligt på den frågan och också fundera på hur man kan minska Sveriges sårbarhet för stigande oljepriser och stor fluktuation i oljepriserna, vilket man diskuterar från de internationella experternas sida. Det tycker jag tyvärr inte att det här svaret från energiministern reflekterar, och det beklagar jag. Tvärtom signalerar energiministern i sitt svar att den minskade tillgången på lättillgänglig olja som det verkar finnas en bred enighet kring - vi refererade båda två till exempel till den internationella energiorganisationen IEA vars chef Fatih Birol säger att tillgången på lättillgänglig råolja kommer att minska framöver - kommer man att kunna ersätta om man använder sig av tjärsand och andra icke-traditionella oljereserver och fossilgas som ska ge bränsle. Om regeringen bygger sina energiprognoser på detta tror jag att risken är stor att man invaggar sig själv och även svenska folket i en falsk trygghet. Det är svårt att hurra över att man ska använda tjärsand i högre utsträckning än i dag. Men det är också så att det finns många andra bedömare som inte delar uppfattningen att man på ett enkelt sätt kan ersätta den sjunkande tillgången på lättillgänglig råolja med de alternativa oljereserver som finns i världen. Det är ett problem som är värt att ta på allvar just i och med att den lättillgängliga fossila råoljan är den resurs som har byggt upp västvärldens ekonomi, som har skapat den industrialiserade ekonomi vi har i dag. Vi vet också alla att oljan är en ändlig resurs. Om man inte lyckas ersätta den resursen med någon annan energiresurs är det mycket som pekar på att vi kommer att få en mycket besvärligare framtid än den resa som vi har gjort fram till den punkt där vi är i dag. Därför tycker jag att regeringen borde ta det här problemet på allvar. Vi ser också att fakta talar för att vi kanske har en begränsning i produktionen av olja. Ända sedan 2005 har oljeproduktionen i världen varit konstant, trots att efterfrågan har stigit, inte minst från Asiens sida. Antalet oljeproducerande länder minskar nu. Vi har producerande länder som går till att i stället bli oljekonsumenter. Då minskar exportmöjligheterna. Det här kommer att påverka Sverige i högsta grad. Jag delar energiministerns syn på att vi måste minska oljeberoendet. Det är självklart en av de viktigaste åtgärder vi kan vidta. Men det jag anser är att regeringen inte har insett problemets fulla vidd och att man därför inte har styrmedel som tillräckligt snabbt för Sverige bort från oljeberoendet. Ett exempel är det mål som energiministern hänvisar till, att Sverige ska ha en fossilt oberoende fordonsflotta till 2030, där ministern eller någon annan i regeringen inte någonsin har lyckats förklara vad det egentligen betyder. Vad innebär en fossiloberoende fordonsflotta?

Fru talman! Jag vill börja med att tacka interpellanten för en viktig fråga som har ställts och en viktig interpellationsdebatt. För oss folkpartister, vi i nätverket Gröna Liberaler, har peak oil varit en väldigt aktuell fråga under ganska många år. Vi har diskuterat och vi har försökt analysera det här. Faktum är att när interpellationen ställdes till finansministern hade vi sedan länge bokat ett seminarium med just Kjell Aleklett, som nämns i interpellationen. Han är en världsledande expert. Temat för seminariet var just peak oil och vad det kommer att innebära för oss i Sverige. Prognosen som Uppsala universitet gjorde för tio år sedan ansågs väldigt pessimistisk, men i dagens ljus anses den för optimistisk. Vi kan säga att vi egentligen har en peak oil-platå just nu. Det är väldigt viktigt att vi tar vara på den perioden. Vi vet att vi är beroende av oljeimport från bland annat Ryssland och att det krävs en stor ökning, lika mycket som tre gånger Nordsjön, om vi ska kunna höja våra intäkter eller öka våra resurser. Det som är viktigt att vi tar med i bedömningen är att även om vi hittar okonventionella energislag är det ett problem framför allt för urbefolkningen. Då tänker jag speciellt på tjärsand, på både hälsoproblem och miljöstörande problem. Det jag uppskattar väldigt mycket i ministerns svar är att ministern tar vara på tillfället och verkligen fokuserar på miljöaspekten, för det är ju omställningen och miljöfrågorna som det är mycket viktigt att vi tar in i det här sammanhanget. Ju förr vi kan göra detta dess bättre. Vi måste, precis som ministern skriver i sitt svar, bryta beroendet av fossila bränslen. Vi måste fortsätta arbeta för, och Sverige har ju tagit initiativ tillsammans med ett tredjeland, att ta bort subventionerna för den fossila användningen. Men vi måste också, vilket också regeringen har tagit många kraftfulla initiativ till, få till en ökad biogasproduktion. Det är ju så att det gynnar såväl miljö som ekonomi och arbetstillfällen om vi arbetar i den riktningen. Vi vet som sagt att vi har en nådatid nu när vi ett tag till kan använda olja, men vi måste hela tiden fokusera på en värld utan fossil användning. Jag vet att Per Bolund och statsrådet Anna-Karin Hatt är otroligt medvetna om den klimatproblematik som vi har framför oss. Vår allra största utmaning handlar om transporter, om trafiken och om de tunga transporterna. Där är arbetet nu helt inne på rätt spår när vi talar om både spårbunden trafik och elfordon. Här finns också möjligheter att använda en ny teknik för de tunga transporterna, elfordonstekniken med ledningar i vägbanan. Detta är nödvändigt. Det är den satsning som måste ske nu. Jag uppskattar att ministern fokuserade så pass mycket på det området.
Fru talman! Mänsklighetens användning av olja och kol håller på att stöpa om förutsättningarna för liv på vår jord. IEA rapporterade så sent som i november förra året att fönstret för att nå tvågradersmålet nu snabbt håller på att stängas och att världens länder får skynda sig för att vi ska kunna sätta in foten innan dörren stängs. 75 procent av den olja som används i dagsläget kommer från Opecländerna. Det är en region med väldigt speciella geopolitiska förutsättningar som gör att vi varenda dag när vi tankar vid pumpen betalar extra för geopolitiska risker. Det är ett av många exempel på varför det är önskvärt att få en annan ordning. Både miljöskäl och rena geopolitiska skäl gör att det är värt att sträva efter en ordning där vi kan få en mer miljömässigt diversifierad produktion. Om vi ska kunna bryta beroendet både av olja och av kol måste vi agera snabbt, och vi måste se till att ta ansvar för att det svenska samhället är förberett för den utvecklingen. Vi har haft en väldigt glädjande utveckling i Sverige under många år. Från 1970, när vi hade 80 procent fossilt i samhället som helhet, har vi lyckats halvera vårt oljeberoende. I dagsläget har vi 40 procent fossilt i samhället som helhet. Den stora utmaning som återstår handlar om att ställa om vår transportsektor och vår fordonsflotta. Det är just därför som regeringen har slagit fast att vi till 2030 behöver ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen, därför att det är där som den stora klimatvinsten kan göras. Det är där som vi kan se till att vi blir mindre sårbara för fluktuationer i världsmarknadspriset. En rad styrmedel manövrerar ju i riktning mot att göra detta möjligt, styr så att Sverige faktiskt redan i år når upp till EU:s målsättning om 10 procent förnybart i transporterna. Det målet skulle vi nå till 2020. Vi når det redan i år i Sverige. Vi har den generellt verkande koldioxidskatten som är ett fantastiskt bra instrument för att driva ut det fossila och driva fram energieffektivisering. Regeringen har gjort en lång rad insatser: forskning och utveckling kring andra generationens förnybara biobränslen, kring förnybara transporter, miljöbilspremien, supermiljöbilspremien, demonstrationsprogram för elfordon, skärpt miljöbilsdefinition och utökad skattenedsättning på biodrivmedel. Allt detta leder i rätt riktning och gör att Sverige när det gäller biodrivmedel faktiskt utvecklas snabbare än andra. Men om vi ska nå hela vägen, klara hela utmaningen - vi ska ha bort 90 procent fossilt i transportsektorn - är det klart att vi kommer att behöva ytterligare styrmedel. Det är därför som jag har aviserat att jag inom kort kommer att tillsätta en utredning som ska få lämna förslag om vad det är för ytterligare styrmedel som behövs för att detta ska vara möjligt. Så sent som i går var jag i Lysekil och besökte Preemraff där de kunde beskriva hur de har kunnat utveckla sin biodiesel tack vare att regeringen faktiskt har beslutat om en fullständig skattebefrielse för biodiesel, etanol och biogas, en skattebefrielse som jag gärna ser att vi kan förlänga framöver just därför att den spelar roll för att ställa om våra drivmedel i mer förnybar riktning. Ur regeringens perspektiv handlar problemet om att oljan är fossil. Den är skadlig för vårt klimat. Den bidrar till omfattande miljöpåverkan och innebär också att vi får en otrygg energiförsörjning som utsätter oss för risker. Allt detta är skäl för att minska vårt beroende av olja och se till att ställa om till en fossiloberoende fordonsflotta.
Fru talman! Sverige importerar varje år olja för hisnande belopp. Vi anser att det är pengar som kan användas betydligt bättre än att betala för fossila bränslen till de länder som exporterar dem. Till exempel kan vi producera energi här i vårt eget land från biomassa, vind och sol. Det skulle förstärka Sveriges ekonomi i grunden och öka vår energitrygghet och energisäkerhet. Ministern hänvisar till att vi har minskat vårt oljeberoende sedan 70-talet. Det är bra. Vi svenskar ska vara glada över att vi har gått den vägen. Det är framför allt inom uppvärmningssidan som vi har minskat oljeberoendet. Det ska vi vara medvetna om. Det har tagit oss 40 år att gå från ett stort oljeberoende i uppvärmningssektorn till att ha ett litet oljeberoende. Den fråga som regeringen och även svenska folket måste ställa sig är om vi har 40 år till på oss innan vi kan avveckla det fossila beroendet i trafiksektorn. Trafiksektorn är nästa stora sektor som vi måste röra oss framåt med. Där är jag inte alls så trygg som ministern är. Ministern säger att hon vill bryta oljeberoendet, men som vi ser det går utvecklingen tyvärr i fel riktning. Vi ser nu hur försäljningen av bilar som drivs med förnybar energiteknik, som kan drivas med rena förnybara bränslen, minskar radikalt i försäljningen. De bilar som ökar i antal är till hundra procent oljeberoende, framför allt dieselbilar - med regeringens miljöpolitik som grund. Regeringens miljöpolitik leder i det här fallet till ett ökat oljeberoende. Vi får nya generationer av bilar ut på svenska marknaden som inte kan klara sig på annat än fossila bränslen. Det är inte ett recept för framtiden. Vägtrafiken är redan i dag till drygt 95 procent beroende av olja. Det är ett beroende som är en stor risk för svensk ekonomi. Om vi får en framtid där oljepriset fluktuerar mycket på en hög nivå, om vi får en framtid, som vissa spekulerar om, där vi inte kan räkna med att få leveranser på samma trygga sätt som hittills av olja, där leveranserna fallerar, kommer vi att ha stora problem med att klara vårt samhälle på det stabila sätt som vi har gjort hittills. Vår lösning är självklart att öka takten i omställningen av energisystemet och av transportsystemet bort från oljan. Den skattebefrielse som Anna-Karin Hatt talar om är något som Miljöpartiet redan har ställt sig bakom. Tyvärr har regeringen inte kommit med de beskeden när det gäller de rena biodrivmedlen. Det är ett icke-besked som tyvärr redan i dag skadar utvecklingen bort från de fossila bränslen. Marknaden vet inte vad som gäller, får inga besked från regeringen och har inget att förhålla sig till, vågar inte göra nödvändiga investeringar. Det är ett problem som inte leder bort från klimatförändringar och de problem som fossila bränslen för med sig eller problemet med att inte vara lika säker på leveranser av olja i framtiden. Vi ser redan i dag hur till exempel Kina knyter kontakter med afrikanska länder och länder runt om i världen för att få långsiktiga försäkringar om oljeleveranser. Det här visar för mig att peak oil och begränsningarna i oljetillgångar som Sverige och Europa kan räkna med inte är så säkra som vi har räknat med tidigare. Förutom det vi redan visste om, nämligen att klimatförändringarna är ett stort problem och ett stort hot som måste lösas, har vi också ett energiförsörjningsproblem som vi måste lösa. De två i kombination gör det tydligt för mig att den takt i omställningen vi har i dag inte är tillnärmelsevis tillräcklig. Jag blir också orolig när energiministern hänvisar till att koldioxidskatten är det viktigaste instrumentet vi har, samtidigt som regeringen har skrivit att man inte tänker använda sig av koldioxidskatten i den fortsatta utvecklingen av att minska oljeberoendet. Det är för mig inte en logisk politik och inte en politik som leder oss bort från fossilberoendet i den takt som är nödvändig.

Fru talman! Per Bolund sade i sitt första inlägg att han vill hoppas på det bästa och planera för det värsta. Jag tycker att man ska se verkligheten som den är och planera för det bästa. Det är bästa sättet att se till att man gör det mesta möjliga av våra förutsättningar. Jag håller gärna med Per Bolund om att vi inte har 40 år på oss att ställa om vår fordonsflotta till att bli oberoende av fossila bränslen. Det är därför som regeringen har lagt fast visionen till 2030. Det innebär att vi redan om 19 år ska ha klarat av att fasa ut fossila bränslen ur den svenska fordonsflottan. Det är en högt ställd ambition, som är nödvändig för att vi ska klara våra klimatåtaganden. Det är en ambition som är nödvändig för att vi ska klara av att nå de mål som vi och världen behöver leva upp till - 2030 om 19 år. Det är en stor och nödvändig utmaning. Det är därför som regeringen i vårpropositionen lämnade en rad viktiga besked. Det var ett helt biodrivmedelspaket. Vi utnyttjar de möjligheter som vi har enligt EU:s direktiv att fullt ut öka låginblandningen i helt vanlig bensin och helt vanlig diesel. Det gör att varenda konsument som tankar vid pumpen kommer att tanka 10 procent förnybart i vanlig bensin och 7 procent förnybart i vanlig diesel. Det är det snabbaste sättet att få ned koldioxidutsläppen i Sverige. Den åtgärden ensam minskar våra koldioxidutsläpp med 600 000 ton. När det gäller villkoren för de höginblandade biodrivmedlen har vi i vårpropositionen angivit att vi kommer att återkomma i god tid innan den nuvarande skattebefrielsen för etanol, biogas och biodiesel löper ut med att beskriva hur de goda villkoren ska se ut framöver. Vi har sett hur skattebefrielsen har varit viktig för att driva fram nytt kunnande och ny utveckling i Sverige. Jag besökte Preemraff i Lysekil i går. De beskrev hur de tack vare skattebefrielsen har kunnat utveckla sin gröna biodiesel. Fram tills nu har de blandat in en andel om 15 procent av den i all diesel. Nu har de beslutat att fördubbla andelen, alltså öka den till 30 procent. Från och med fredag kommer all diesel att vara dubbelt så grön som tidigare. Det är viktigt att svensk företagsamhet ligger i framkant på området. Det gäller den svenska marknaden och än mer för att vi kan ställa kunnandet till förfogande för de behov som världen har att möta. Vi har ett ansvar i Sverige att göra det bästa möjliga av de fantastiska råvaror vi har. Vi har restprodukter från den svenska skogen. Vi har forskning och utveckling som ligger i framkant, och vi har miljömedvetna konsumenter som är beredda att göra miljömedvetna val. Dessutom har vi bra styrmedel. Sedan 1991 har vi koldioxidskatten. Varje dag verkar koldioxidskatten för att steg för steg ställa om det svenska samhället i mer förnybar riktning och till mer energieffektivitet. Det är ett instrument som alliansregeringen har använt. Koldioxidskatten läggs på allt det som är ändligt och miljöbelastande, och den leder till ökad resurseffektivitet och långsiktig hållbarhet.

Fru talman! Jag blev uppriktigt glad när jag hörde energiministern tala här. För första gången någonsin har jag fått en definition av vad fossiloberoende betyder från en regeringsrepresentant. Uppenbarligen betyder det samma sak som fossilfri. Det var det energiministern sade i sitt anförande. Det är vårt mål också. Varför säger ni inte fossilfri om det är det ni menar? Det vore ännu tydligare. Jag har pratat med representanter från trafikmyndigheter som har varit tvungna att gissa vad fossiloberoende betyder. Jag välkomnar beskedet från energiministern, och jag hoppas att energiministern och andra i regeringen kommer att använda sig av tillfället att sprida kunskapen om vad man menar med fossiloberoende. Det är egentligen en fossilfri fordonsflotta. Det är vad vi anser är helt nödvändigt för att bryta oljeberoendet och de risker som ett stort oljeberoende för med sig. Vi ser redan i dag hur det finns tydliga kopplingar mellan den ekonomiska krisen som många länder i Europa är inne i och den oljekris som vi också är på väg in i. Vi ser hur de länder som är mest skuldsatta också är de som är allra mest beroende av att importera fossila bränslen för väldigt stora summor. Även om man tittar på oljeimporten per person är det tydligt att de länder som har de största ekonomiska problemen också är de som är mest beroende av import av fossila bränslen. Det finns risk för att det i framtiden, med ett högt oljepris, kommer att vara begränsande för den ekonomiska utvecklingen i världen. Då kommer de länder som har kommit allra längs med att avveckla sitt beroende av fossila bränslen och framför allt olja att vara de som har den klart bästa möjligheten att konkurrera internationellt och få en industri som kan leverera tjänster på en internationell marknad. Det kommer att vara mycket viktigt för svensk industri. Därför hoppas jag att insikten om peak oil kommer att sprida sig både i regeringen och i resten av den svenska befolkningen och att man därför kommer att inse att takten i omställningen behöver öka framöver.
Fru talman! Det råder inga tvivel om att det är prioriterat för Sverige att genomföra den omställning som har skett i uppvärmningssektorn också i transportsektorn. Från regeringens sida har vi också sagt att målet är att de fossila bränslena i all uppvärmning ska vara helt utfasade till 2020. Det mesta är gjort, men det återstår en liten del. Den resterande delen ska vi ta bort till 2020. Den stora utmaningen rör just transporterna. Det är en utmaning som Sverige delar med stora delar av världen. Det är just därför det är så viktigt att regeringen gör insatser i flera olika led. Vi har bra generellt verkande styrmedel i form av till exempel koldioxidskatten. Vi storsatsar från regeringens sida på forskning och utveckling av andra generationens biodrivmedel och nya drivsystem för elbilar till exempel. Vi satsar 800 miljoner kronor varje år från statens sida på att utveckla den tekniken. Till det har vi en rad mer riktade insatser, som miljöbilspremie, supermiljöbilspremie och skattebefrielse för de höginblandade biodrivmedlen - att vi nu ökar låginblandningen. Allt detta tillsammans med den förändrade miljöbilsdefinitionen gör att vi steg för steg ställer om den svenska fordonsflottan och ökar andelen förnybara drivmedel vid pumpen. Per Bolund påstod i ett av sina tidigare inlägg att utvecklingen går åt fel håll. Det som spelar roll är vilka drivmedel som används i Sverige. Där kan jag se att andelen förnybart har ökat. Den har ökat till den milda grad att vi i Sverige redan nu når upp till målet om att ha 10 procent förnybart i den svenska drivmedelssektorn. Dit skulle vi nå till 2020, men vi klarar det redan i år, tack vare att vi har bra, generellt verkande styrmedel.